Fru talman! Jacob Johnson har frågat mig om jag har för avsikt att vidta några åtgärder för att komma till rätta med de brister som visas i ESO-rapporten Income Shifting in Sweden - An empirical evaluation of the 3:12 rules . 3:12-reglerna har en viktig roll i att understödja innovationskraft och entreprenörskap i de små företagen. Reglerna gäller för aktiva delägare i fåmansbolag. De anger hur delägarens inkomst ska fördelas mellan tjänst och kapital. Rapporten studerar den reform som trädde i kraft den 1 januari 2006 och som genomfördes av den socialdemokratiska regeringen. Rapporten antyder att inkomstomvandling kan vara ett problem men visar inte att 3:12-reglerna orsakar en inkomstomvandling. Författarna påpekar att beräkningen av skattebortfallet på grund av inkomstomvandling är mycket osäker. De redovisade beräkningarna förutsätter nämligen att gränsbeloppen kan utnyttjas. Detta förutsätter i sin tur att företaget går med vinst. Alla regelverk måste naturligtvis ses över kontinuerligt. Regeringen skärpte 3:12-reglerna senast den 1 januari 2012. Förenklingsregeln begränsades till att bara få användas i ett företag per person, löneunderlagen begränsades och de så kallade bankuppläggen stoppades. I budgetpropositionen för 2013 aviserar regeringen att beskattningen vid generationsskiften ska ses över. Jag har för närvarande ingen avsikt att vidta några andra åtgärder beträffande 3:12-reglerna.

Fru talman! Tack för svaret, finansministern! Det var ett kort men ganska tydligt svar: Finansministern avser inte att vidta några åtgärder med anledning av ESO-rapporten. Jag beklagar det. Jag hade kanske förväntat mig en mer öppen hållning från finansministern, som brukar tycka om att referera till forskning som underlag för sina förslag. I och med 1991 års skattereform infördes ett så kallat dualt system för beskattning av inkomster i och med att man skilde på inkomster från arbete respektive kapital. Tidigare hade beskattning tagits ut på summan av arbets och kapitalinkomster efter en progressiv skala. I det duala systemet beskattas normalt kapitalinkomster med 30 procent medan löneinkomster beskattas efter en progressiv skala där höga inkomster på marginalen i dag beskattas med ca 57 procent, det vill säga nästan dubbelt så mycket. Här har vi alltså en stor avvikelse från principen att olika inkomster ska ha lika beskattning och också från principen om skatt efter bärkraft. Jag tycker att det i sig är ett gott motiv för att göra en översyn av hela skattesystemet, men det är tyvärr något som finansministern ihärdigt motsätter sig. Dagens debatt handlar om ett problem som det duala systemet medför, nämligen just beskattningen av fåmansföretag enligt dessa 3:12-regler. Det är ett väl känt och ofta diskuterat problem. Till exempel kallade skatteforskaren Peter Birch Sørensen redan 1994 detta för det duala systemets akilleshäl. 3:12-reglerna försöker väga av hur fåmansföretagare ska beskattas vad gäller inkomster från sitt arbete respektive utdelning i företaget. Eftersom skatten på inkomster är väsentligt högre än skatten på kapital är risken för inkomstförvandling från arbetsinkomst till kapitalinkomst överhängande, särskilt som kapitalinkomsten inom vissa gränser enligt 3:12-reglerna bara ska beskattas med 20 procent. Jag har med intresse tagit del av rapporten från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO. Enligt rapporten kom man bland annat fram till att reglerna leder till utbredd omvandling av inkomster från tjänst till inkomster av kapital. Detta utförs främst av manliga höginkomsttagare, vilket bland annat leder till ökade inkomstskillnader efter skatt i samhället i stort. Men författarna har även funnit att nybildade fåmansföretag gör färre reala investeringar, att andelen fåmansföretag som är holdingbolag och skalbolag har ökat och att det sparade gränsbeloppet till holdingbolag kan uppskattas motsvara så mycket som 23 miljarder kronor i framtida förluster i skatteintäkter, även om den siffran är osäker. Att den omfattande inkomstomvandlingen leder till en missvisande makroekonomisk statistik, eftersom nya fåmansföretag som uppenbart har gjorts primärt av skatteplaneringsskäl kan tolkas som bevis för nyföretagandet, men i själva verket handlar det om skatteplanering. Författarna föreslår en rad åtgärder för att komma till rätta med dessa problem, till exempel vad gäller definitionen av aktiva ägare, som är för vag i dagens lagstiftning. Då vill jag fråga finansministern som, tror jag, gärna lutar sig mot evidensbaserat vetande hur han ser på de här förslagen. Är det möjligtvis så att i Moderaternas Sverige ska det löna sig bättre att skatteplanera än att arbeta?
Fru talman! Som gammal ledamot i Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi får jag naturligtvis glädjas åt att en av dess rapporter nu ligger till grund för en riksdagsdebatt. Låt mig göra det här riktigt komplicerat nu, så att vi kan snurra ihop det rejält! Sverige har två utgångspunkter som är besvärliga och som vi måste hantera. Den ena är att vi har en snapsglasstruktur på vårt näringsliv. Vi har många riktigt små företag, ett alldeles för smalt mittparti och stora, internationellt gångbara företag. Det här håller delvis på att förskjutas, men låt oss ändå ha det som utgångspunkt. Vi har alltså ett behov i Sverige av att få fler små företag som vill växa. Vi vet också från modern forskning om företagsamhet och entreprenörskap att små, snabbväxande företag skapar en oproportionerligt stor andel av sysselsättningen. Det handlar inte om små företag i största allmänhet, för de är oftast levnadsföretag, utan det är snabbväxande företag som går från att ha 50-100 till tusen anställda. De står för en oproportionerligt stor del av sysselsättningen. Det är den ena utgångspunkten. Vi måste göra någonting åt det, och vi måste förbättra villkoren för företagsamheten. Den andra utgångspunkten är att vi har ett dualt inkomstskattesystem i Sverige, och det är vi överens om. Det finns partier som väldigt gärna vill ta bort värnskatten, det finns de som vill ha den kvar och det finns kanske till och med några som vill höja den. Men i grund och botten har vi ett dualt inkomstskattesystem, även om den högsta skattesatsen skulle vara 50 eller 55 procent. Det spelar ingen roll, utan vi har fortfarande kvar en stor spänning i skattesystemet. 3:12-reglerna kommer vi alltså att få leva med så länge vi vill ha en proportionalitet i skattesystemet. Det här är våra två utgångspunkter: Vi måste göra villkoren för företagsamheten bättre, för annars får vi inga jobb, och vi måste ha en dualitet i skattesystemet där inkomstbeskattningen ligger högre än kapitalbeskattningen. Det går inte att komma ifrån. Det var det här som den socialdemokratiska regeringen med stöd från Vänsterpartiet och Miljöpartiet försökte jobba med när man kom med 3:12-reformerna. Man försökte att väga av det här för att göra reglerna mer förmånliga. Det är närmast otänkbart att man gör reglerna mer förmånliga men inte får en skillnad mellan kapital och inkomst. Om man anser att det inte ska inträffa skulle man inte ha gjort reformerna. Jag tror att det var klokt av den dåvarande regeringen att göra dem. Jag kan inte förstå hur man ska få ett mer förmånligt skattesystem för företag och småföretagare utan att den här spänningen uppkommer om man inte tänker sig att avskaffa statsskatten. Jag tror att ingen av oss här i riksdagen tänker sig att man ska avskaffa statsskatten, och då ska vi inte förenkla problemet så att vi kan prata oss runt det. Det är en grundläggande motsättning, och vi får leva med den. Vad jag har förstått var det flera vänsterpartister som var pådrivande för att få igenom de här reformerna. Per Rosengren med flera ansåg att det var nödvändigt att få till stånd förändringar. Betyder det här att systemet är perfekt som det är? Till att börja med ska vi inte överdriva problemen. Det är inte 23 miljarder som är svårigheten, utan det är ett skattebortfall som uppkommer om man kan få ut alla de sparade gränsbeloppen, vilket inte är sannolikt. Det kan vara så att det finns ett skattebortfall på maximalt ett antal miljarder, och det behöver man kanske så småningom fundera kring. Vi har gjort förändringar av hur de här gränsdragningsreglerna ser ut, men vi har hela tiden gjort både och. Vi har i vissa avdelningar skärpt dem och sedan gjort dem än mer förmånliga, därför att den grundläggande utgångspunkten måste vara att det är generösa, väl fungerande och uppmuntrande regler som får små företag att växa. Annars har vi inte en växande arbetsmarknad, och då tappar vi den här kraften som vi behöver från små och medelstora företag. Jag som finansminister, och vi här i riksdagen, har gemensamt ett ansvar att hitta kryphål som överutnyttjas eller felutnyttjas och därmed stänga eller försvåra möjligheten till detta. Men så länge vi har de här två problemen - en för svag mellanföretagsamhet och en inkomstskatt - får vi nog leva med att det här är svåra gränsdragningar.
Fru talman! Finansministern pratar om kryphål som bör täppas till, och jag tänker nog att om man läser den här rapporten lite noggrant kan man få tips om vilka kryphål som ska täppas till. Som av en händelse hade vi besök av rapportförfattarna i utskottet i dag på förmiddagen, och de gjorde en presentation. De uppskattar att det rör sig om ungefär 25 procent av de nybildade fåmansföretagen efter 2006 som i första hand har bildats för att kunna tillgodogöra sig den här förmånliga, lägre kapitalbeskattningen. Som jag sade tidigare handlar det mestadels om höginkomsttagare, främst män, som har en anställning men som bildar ett bolag och därmed kan sänka sin skatt. I sitt svar hänvisar finansministern till att regeringen skärpte reglerna senast den 1 januari 2012. Det är riktigt att reglerna ändrades då, men det är inte hela sanningen att reglerna skärptes, för till exempel höjdes schablonbeloppet i förenklingsregeln från 2,5 till 2,75 inkomstbasbelopp. Skatteverket avstyrkte då detta förslag och pekade på att det här har gjorts samtidigt som kravet på aktiekapital i aktiebolag har sänkts från 100 000 till 50 000 kronor och att kravet på revisionsplikt har avskaffats för mindre företag. Skatteverket ansåg att den alltför generösa förenklingsregeln medför ett betydande incitament till att kanalisera företagsinkomster till beskattning av kapital, vilket ju måste jämföras med marginalskatten på 57 procent. Författarna har påpekat detta och kunnat visa att det har skett en stor inkomstomvandling. Finansministern vill tyvärr inte titta närmare på det här, och han vill heller inte ha en översyn av det svenska skattesystemet. Jag tycker att det är synd, för man borde kunna titta på erfarenheter från andra länder. Ett sådant land är Norge som genomförde en skattereform 2006, då deras motsvarighet till 3:12-reglerna ändrades, vilket också resulterade i en avsevärd minskning av kapitaluttaget från företag från ca 100 miljarder norska kronor 2005 till 20 miljarder 2006. Under samma tid har utvecklingen gått åt motsatt håll i Sverige, och det kan beskrivas på olika sätt. Enligt ESO-rapporten har uttaget av kapitalinkomster från fåmansföretag i stort sett fördubblats sedan 2006, och liknande siffror har riksdagens utredningstjänst redovisat med uppgifter från Skatteverket. Utdelningen till ägare av fåmansföretag har ökat från ca 30 miljarder kronor före 2006 till 60 miljarder kronor därefter. Om man skulle jämföra med den allmänna löneutvecklingen i samhället under samma period kan man se att lönerna i genomsnitt har stigit med 12 procent och kapitaluttaget med 68 procent. Hur man än räknar tycker jag att man ser att det lönar sig mycket bättre för höginkomsttagare att omvandla sin inkomst från lön till kapital om man har den möjligheten. Att omvandla sin inkomst är inte vad man ska använda sin höga utbildning till. Vi hade nyligen besök i skatteutskottet av Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson, som redovisade resultaten från en ny medborgarundersökning om attityder hos allmänheten när det gäller skattefusk. Enligt den har allmänhetens syn på skattefusk förbättrats. Fler än tidigare anser att skattefusk är felaktigt, och färre än tidigare känner till skattefusk i sin omgivning. Det är ju glädjande om det stämmer, men det gäller också att vårda denna attitydförändring. Jag befarar att den här omfattande inkomstomvandlingen från arbetsinkomster till kapitalinkomster hos fåmansföretag undergräver dessa attitydförändringar hos allmänheten. Det är ytterligare ett skäl att läsa om den här rapporten och komma med förslag till ändringar, finansministern!
Fru talman! Jag tycker inte att Jacob Johnson ger en balanserad bild av den frågeställning vi nu diskuterar. En bra politisk diskussion som leder till kloka slutsatser bygger på att man erkänner när man har konflikter att hantera mellan olika principer, intressen och problem. Skälet till att den socialdemokratiska regeringen med stöd av Vänsterpartiet drev igenom de här reformerna - till och med starkt pådriven av Vänsterpartiets Per Rosengren med flera, om jag har förstått det hela rätt - är att vi har haft en företagsbeskattning i Sverige som har bidragit till att det skapas för få jobb i de mellansmå företag som upplever hinder för att växa. Samtidigt måste vi acceptera att vi kommer att ha en högre statlig inkomstskatt än kapitalinkomstskatt. Det vore omöjligt att ha en kapitalinkomstskatt på 50 procent, och det är ingen i Sverige som föreställer sig att vi inom en överskådlig framtid ska avskaffa inkomstskatten. Låt oss erkänna att detta är två problem som måste vägas mot varandra. Regeländringarna berodde just på att man allsidigt såg över de här frågorna. Det var Ingemar Hansson, Sven-Olof Lodin och Per-Olof Edin som gjorde det. Ingemar Hansson är väl kanske den som har hållit på mest med svenska skatter på Finansdepartementet de senaste 20 åren. Sven-Olof Lodin är skatteprofessor och mångårig expert, och P-O Edin är tidigare LO-ekonom. De kom fram till att den här avvägningen var bättre. Då kan man fråga: Visste man då inte att det skulle få den här effekten? Jo, självklart visste man det. Det ligger i begreppet att förenkla och förbättra 3:12-reglerna. Då får man ju den här effekten. Jag har svårt att se hur man på något vettigt sätt skulle kunna få en annan effekt. Man kan naturligtvis marginaljustera regelverk och sådant, men gör man förbättringar för möjligheten att ta ut kapitalinkomstskatt kommer man att få en inkomstskiftning. Jag kan inte se att något annat är realistiskt att vänta sig. Det vi gjorde var helt riktigt att både skärpa och lätta de här reglerna samtidigt. Vi har skärpt på några ställen och lättat på några. Vi delar Vänsterpartiets ambition från 2005-2006 att svenskt företagsklimat måste bli bättre. Vi tyckte att det var en rimlig utgångspunkt som den socialdemokratiska regeringen då intog. Vi har inte för avsikt att skärpa 3:12-reglerna. Vi har för avsikt att ibland strama upp dem och ibland lätta dem så att vi undviker missbruk, men i grund och botten ska skattebelastningen på de här bolagen vara förmånlig, för annars får vi inga jobb. Jag tycker också att Jacob Johnson gör ESO:s arbete en otjänst när han försöker göra gällande att ESO-rapporten är en utvärdering av den här reformen. Det är inte en utvärdering av hela reformen utan bara av en del av den. ESO och författarna kommer att återkomma med en utvärdering av sysselsättningseffekter och andra effekter på systemet. Det handlar delvis om sysselsättningseffekter men också effekter på produktivitet och därmed på reallöner. Man kan inte bryta ut en enskild aspekt ur en reform och säga att man har gjort en fullödig utvärdering. Här finns en grundläggande och besvärlig avvägning mellan å ena sidan behovet av ett förmånligt skatteklimat för företagen och å andra sidan att vi måste ha en statlig inkomstskatt. Man kan snurra runt i det och ge en sådan ensidig belysning av frågeställningen som Jacob Johnson gör, men då riskerar man att bita sig i svansen. Då är man tillbaka i ett skattesystem där det blir svårt att få förutsättningar för små företag att växa. Låt mig säga att jag delar den hållning som Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet hade när de gjorde förändringen. Låt oss i stället titta på vad vi kan göra för gränsdragningar. Det är förändringar av gränsdragningar som behövs snarare än den svartvitmålning som Jacob Johnson ägnar sig åt.
Fru talman! Jag menar som sagt att den här rapporten visar att man i ungefär 25 procent av fallen egentligen ägnar sig åt skatteplanering. Det är klart att det ska vara förmånliga villkor för aktiva småföretagare och fåmansföretagare, men om man inrättar företag endast för att kunna göra denna skatteplanering är det något annat. Det är dessa kryphål man ska försöka täppa till. Den här interpellationen handlar om åtgärder. Jag har aldrig hävdat att ESO-rapporten var en fullständig utvärdering av 3:12-reglerna, men på sätt och vis efterlyser man där en fullständig utvärdering. Finansministern är dock inte intresserad av att göra en sådan. Jag tycker att det är allvarligt om man i 25 procent av fallen använder detta för skatteplanering. Nu är det ett problem i vårt duala inkomstskattesystem, där det är avsevärt lägre kapitalbeskattning än inkomstbeskattning. Dess värre pågår i dag ett slags internationell skattetävlan när det gäller kapitalinkomster - ett race to the bottom - oavsett om det handlar om bolagsskatt eller om höginkomsttagares inkomstomvandling. Man kan här verkligen se en kamp mellan arbete och kapital. Tyvärr har vi i dag en högerstyrd agenda både i Sverige och utomlands som tyvärr gynnar dessa intressen. Jag vill avsluta den här debatten med ett citat från en debattartikel av nobelpristagaren Stiglitz häromdagen: "Skattesmitning och låga skatter på kapitalinkomster - och den förstärkande effekt de har på ojämlikheten - försvagar vår ekonomi och förvränger vår resursfördelning. Det leder till underinvesteringar i infrastruktur, teknik och utbildning." Stiglitz skrev detta om USA, men jag tycker nog att denna passus är värd att tänka på också i Sverige.
Fru talman! Låt mig bara upplysa om att Sverige har ett skattetryck som är mångdubbelt högre än man har i USA. Vi har en mycket starkare offentlig sektor och starkare offentliga finanser. Vi har högre offentliga utgifter och större skattintäkter. Jag är inte säker på att lärdomar från USA riktigt kan appliceras på Sverige. Jag vill naturligtvis välkomna en bra debatt om 3:12-reglerna. Vill vi ha bra företagsbeskattning betyder det att det följaktligen kommer att finnas risker för att det uppstår skatteplanering. Det betyder att förekomsten av skatteplanering inte i sig kan utgöra en full utvärdering, utan man måste titta på om det påverkar innovationer, produktivitet och därmed reallöner. Det kommer naturligtvis i första hand att tillkomma samhället och dem som är anställda. Man måste se på hur det påverkar sysselsättning och arbetslöshet. Den typen av utvärderingar måste man göra, och man måste alltid justera ett skattesystem. Jacob Johnson förenklar debatten genom att hävda att det finns enkla sätt att snabbt lösa den här frågeställningen. Det håller jag inte med om. Det är en motsättning mellan å ena sidan ett bra företagsskatteklimat och å andra sidan att vi ska ha statlig inkomstskatt. Då har vi en spänning i systemet som är ofrånkomlig. Det handlar om gränsdragningar. Dem ska vi naturligtvis alltid se över, men den grundläggande konflikten står kvar.